Herr talman! Till herr Lindahl skulle jag vilja säga att det nog var en logisk kullerbytta när han först talar om rättvisekrav för att i nästa mening hävda att anslagen till idrottsrörelsen alltid kommer att vara för låga enligt de flestas uppfattning. Jag tycker inte att man skall blanda ihop dessa saker. För min del ser jag den nu diskuterade frågan som ett rättvisekrav, och det är från den utgångspunkten jag här har debatterat. Samma sak gäller herr Björk i Gävle. Jag tycker inte att man skall göra ett motsatsförhållande mellan idrottsorganisationer och övriga organisationer. Det gäller att åstadkomma en rättvis fördelning. Ingen människa har hävdat att man skulle ta ett enda öre från de 9:56 kr., som övriga organisationer får, för att ge idrotten litet mera. Det gäller att åstadkomma en rättvis fördelning så att alla blir likadant behandlade. Det har här talats mycket om aktivitetsstöd och annat stöd. Men är det fråga om ett aktivitetsstöd, skall vi ordna ett sådant, eller också får man kalla det för någonting annat. De siffror som herr Norrby visar upp betyder, att det inte varit något aktivitetsstöd i den mening vanliga människor uppfattar ett sådant. Om jag förstått fru Odhnoff och den här debatten rätt är det meningen att vi skall gå ut till våra idrottsorganisationer och säga att det just nu inte blir någon rättelse beträffande orättvisorna. Men i framtiden skall idrottsorganisationerna inte bli diskriminerade. Den smäll ni åkt på får ni ta i dag. Kanske kommer någonting att ges på tilläggsstat. Detta kommer dock att prövas och samordnas först med anslagsfrågorna för budgetåret 1973/74. Detta är ett mycket nedslående besked för de organisationer som verkligen blivit lurade därför att de trott något så givits. De hade hoppats att inte komma så långt från 10 kronor som riktmärke som ner till 6:22 kronor. Sedan vill jag notera vad fru Odhnoff sade i sitt senaste anförande. Hon sade: Det är klart att vi kommer att återkomma på tilläggsstat. Jag ir på de löften som har noterat detta som ett plus, men min interpellation avsåg just att tillgodose rättvisekravet att lätta bördan för alla de idrottsorganisationer som nu får bara 6:22 och för vilka den verkliga skillnaden i stöd kan bli dubbelt så stor i och med att de kommunala bidragen oftast följer de statliga. Dessa organisationer har det verkligen bekymmersamt i dag, och de ser i och med detta svar och denna debatt nu inte någon lösning på problemen.

Herr talman! Först ett par synpunkter på de miljoner som man bollat med från talarstolen jag tänker på Essen Lindahl, Gunnar Björk och Camilla Odhnoff. Man säger att stödet till idrotten uppgår till mycket stora belopp. Man nämnde 900 miljoner kronor per år. I rättvisans namn måste man — vilket också sades i en bisats av E Lindahl tala om att detta är pengar avseende hela fritidssektorn; det är kommuners inköp av skogsområden till fritidsändamål, det är byggande av småbåtshamnar på Västkusten, det är iordningställande av campingplatser, byggande av fritidsstugor i Västernorrland. Det är till och med så att i det statliga anläggningsstödet till idrotten ingår även bidrag till t.ex. Falsterbo kanal. Men även om man räknar bort de hundratals miljoner som satsas på övrig fritidsverksamhet görs det stora satsningar på idrottshallar och idrottsplatser. Det bör inte leda till slutsatsen att man så att säga skall göra halt när det gäller stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Det är viktigt att man också garanterar en hög verksamhet just i dessa nybyggda idrottshallar, på de nybyggda idrottsplatserna osv. Det gäller ju att hålla ungdomarna ”i gång”. I det avseendet har detta stöd fått en olycklig utformning. Det utgör ändå en ganska liten del av samhällets totala satsning. Vad är det för mening med att bygga för hundratals miljoner kronor om man inte kan se till att det finns aktiviteter på idrottsplatserna och i hallarna, om risk finns för att bromsarna slås till? Jag vill försynt fråga herr Björk i Gävle, eftersom jag inte riktigt ägg, om det är något fel på vårt krav på rättvisa mellan förstod hans i organisationerna så att samma verksamhet får samma bidrag oavsett om den bedrivs av politisk, nykterhetseller idrottsorganisation. I sitt senaste inlägg sade statsrådet Odhnoff att det är viktigt att samtliga partier deklarerat sin syn på värdet av idrottens verksamhet. Det är glädjande att hon uppfattar det så och känner att hon får stöd för äskanden här i kammaren om ytterligare bidrag till den lokala verksamheten. Jag hoppas att statsrådet nu känner sig så pass styrkt av den här debatten att vi kan vänta oss ett steg från ord till handling ganska snabbt. Sedan lägger statsrådet Odhnoff in ett stycke historia i sitt anförande. Det gäller bl.a. vad kulturutskottet yttrade år 1971. Socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna sade då att det skulle vara ett reservationsanslag, det är riktigt. Men hela oppositionen fp, c och m vände sig mot det och ville ha ett förslagsanslag. Det är omöjligt och orimligt att regeringen gör något annat än vad kulturutskottet har sagt, säger statsrådet Odhnoff. Men kulturutskottet har också sagt följande fyra saker, och det är mycket viktigt att man inte glömmer bort det i den här debatten. Utskottet sade för det första i sitt betänkande 1971:12 på sidan 6: ”Så snart underlag föreligger för en bedömning av medelsåtgången under det första året i det nya bidragssystemet bör man gå över till förslagsanslag.” Kommer denna övergång, som riksdagen önskat, till nästa år? Kan vi få ett besked om det? Vilket ytterligare underlag för ett uppfyllande härav önskar statsrådet Odhnoff? Eftersom riksdagen har gjort en beställning, borde det väl ändå inte vara förmätet att fråga om riksdagens vilja kommer att uppfyllas i vår.

Det måste ändå leda till någon reflexion och något initiativ från regeringens sida. ör det tredje sägs i samma betänkande: ”Justeringar skall också vara möjliga för att hindra att beräknade aktivitetsökningar bromsas som en följd av bidragssystemets utformning.” Det finns mycket som tyder på att så nu sker. Herr Norrby i Gunnarskog har gett exempel som pekat i denna riktning, och framför allt herr Rydén har visat att vi står inför en sådan uppenbar risk i den fortsatta utvecklingen. Detta borde också oroa statsrådet Odhnoff. Varför får vi i så fall inte i dag något besked om tänkbara initiativ på detta område? För det fjärde säger man i samma betänkande från kulturutskottet: ”Som ytterligare en justeringsmöjli ighet vill utskottet nämna anvisande av medel på tilläggsstat.” I sitt svar säger statsrådet Odhnoff att denna fråga kommer att behandlas i samband med prövningen av anslagsfrågorna för budgetåret 1973/74. Förlåt mig om jag tycker att det är att kringgå vad riksdagen här har försökt åstadkomma när man hänvisar till prövningen av anslagsfrågorna för budgetåret 1973/74. Det måste redan nu komma till stånd en ändring. Det är viktigt att vi får ett besked på den punkten. Eftersom nu inte statsrådet Odhnoff kan lämna det i dag hoppas jag att det kommer inom de närmaste dagarna. Väldigt många människor över hela landet väntar på detta besked därför att man just nu håller på att planera för nästa års verksamhet. Jag tycker alltså inte det är orimligt att begära att man säger något om framtiden ens i budgetberedningstider, eftersom riksdagen gjort en beställning. Om någonting är orimligt, fru statsråd, är det enligt min mening att regeringen förbigår ett riksdagsuttalande med tystnad.

Herr talman! Jag kommer väl ihåg när vi diskuterade denna fråga 1971. Det sades från några håll då att vi bara diskuterar pengar och anslag när det gäller den här frågan. Jag tyckte själv att det gick litet för mycket penningresonemang i de här frågorna 1971. Vi har i dag också rört oss mycket med penningresonemang. Det kanske är oundvikligt. Men jag tycker ändå att man får en behållning av den här debatten. Bakom vårt resonemang om anslag och medelsnivåer har vi ändå i hög grad haft en gemensam uppfattning, nämligen om värdet av det ungdomsvårdande arbete som idrottsrörelsen bedriver. Det tycker jag också har kommit mycket klart fram under hela den tid som det här anslaget har diskuterats både i pressen och i övriga massmedia. Det är absolut en behållning av det hela. Under statsrådet Odhnoffs anförande satt jag faktiskt och antecknade en del saker som jag tänkte replikera henne med. Hon ryckte emellertid så att säga undan benen på mig då hon mot slutet int instämde i min fromma förhoppning att de här frågorna skulle få en godtagbar lösning.

Det har kommit ytterligare ett statsråd — herr Bengtsson — in i kammaren, och vi tangerar väl hans verksamhetsområde när vi börjar prata om småbåtshamnar på Västkusten, övernattningsstugor, vandringsleder osv. Vad vi diskuterat och vad de olika interpellationerna och frågorna har syftat till är ju att vi ville ha rättvisa i just denna speciella anslagsform. Det var väl det som drev oss interpellanter och frågeställare att rikta dessa frågor till statsrådet Odhnoff för att kunna få ett svar. Tyvärr har vi inte fått svaret så klart som vi ville ha det. Men låt mig ändå i idrottsrörelsens namn säga att vi hoppas att fru Odhnoff verkligen kan få fram pengarna nu vid budgetberedningen så att idrottsrörelsen får en rättvis behandling.

Herr talman! Av statsrådet Odhnoffs långa anförande fick vi inte särskilt mycket större klarhet i hur framtiden kommer att gestalta sig fö Or idrottsorganisationerna även om hon uttalade en viss optimism inför budgetarbetet 1973/74. Statsrådet inledde sitt anförande med att instämma i talet om det värdefulla arbete som ungdomsorganisationerna bedriver och framhöll att allt arbete för ungdomen är lika värdefullt vare sig det utförs av idrottsorganisationerna eller andra organisationer. Statsrådet Odhnoff sade att kulturutskottet och riksdagen var eniga om ett reservationsanslag på 17,5 miljoner kronor. Det är riktigt att detta blev riksdagens beslut, men statsrådet har ändå fel därför att det fanns en reservation från folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet om ett förslagsanslag. Vidare säger statsrådet att det var bara herr Lindahl som kunde läsa hennes svar till slut. Också vi övriga har nog kunnat göra detta. Vi har dessutom kunnat konstatera att statsrådet i slutet av sitt svar framhåller att det finns vissa möjligheter till förändringar, vilket också herr Lindahl sade i sitt inlägg. Men jag kan inte riktigt hålla med vare sig statsrådet eller herr Lindahl, när de säger att man skulle kunna vänta till budgetberedningen för budgetåret 1973 72, då utfallet för idrottsorganisationerna var 6:22 kronor. Vi vet inte heller ännu utfallet 1972/73 för idrottsorganisationerna. Där kommer troligen det stora raset med tanke på att aktiviteterna inom idrottsorganisationerna ökar. Vi kommer alltså att få vänta två år innan vi kan få ett besked om hur det skall bli i fortsättningen. För att inget missförstånd skall råda vill jag bara säga till herr Björk i Gävle, som tog upp de 600 miljonerna till idrotten, att jag tycker att vi kan avföra den frågan från denna debatt, eftersom både de enkla frågorna och interpellationerna genomgående har gällt aktivitetsstödet på 17,5 miljoner kronor. Herr Björk sade att idrottsorganisationerna kommer att bli favoriserade om man nu räknar upp stödet till dem. En sådan uppräkning skulle höja bidraget till 7:75 kronor, medan de övriga organisationerna skulle ligga kvar vid 9:60. Det kan väl ändå inte vara en favorisering av idrottsorganisationerna eftersom utfallet för deras del tidigare varit så lågt. Jag anser att all ungdomsverksamhet är lika värdefull i vilken organisationsform den än bedrivs och vad man än sysslar med. Jag förstod vidare inte statsrådets svar på min fråga om jämlikheten. Statsrådet säger att skolöverstyrelsens förslag, om det bifalles, kommer att innebära en höjning med 167 procent för idrotten, medan anslaget till gruppen Övriga organisationer höjs med 77 procent. Statsrådet frågade om detta är jämlikhet — det kan ju diskuteras. Ja, tänk om man skulle mäta jämlikhet på det sättet! Tänk om vi i låglönedebatten framställde saken så att det inte kan vara jämlikhet att höja lönerna för de sämst betalda och låta dem som har goda inkomster ligga still, utan att lönerna i stället skulle höjas med ungefärligen samma procentsatser. Det är väl ändå fråga om en felbedömning av jämlikheten i detta sammanhang. Statsrådet sade vidare att det var välgörande att höra en röst från gruppen Övriga organisationer för att få balans i debatten. Vi som här företräder idrottsorganisationerna och påtalar de brister som finns i bidragssystemet har inte på något sätt anklagat dem som tillhör gruppen övriga organisationer för att få för mycket pengar. Vi vill inte ta av dessa pengar och ge till idrotten. Det enda vi har strävat efter är att alla organisationer skall behandlas likvärdigt, och det är verkligen inte någon diskriminering av annat ungdomsarbete. Vad vi hoppas på är i stället att få en jämställdhet mellan olika organisationer, vilket ungdomsarbete de än bedriver.

Herr talman! Oavsett vad som sades i det senaste anförandet kan man inte undgå, när man lyssnar till debatten, att göra den reflexionen att det finns väl ändå en allmän strävan att inom ramen för tillgängliga medel försöka för framtiden få till stånd en vettigare fördelning av aktivitetsstödet. Det tycker jag har gått som en röd tråd genom samtliga anföranden som har hållits här. När så många från Värmland framträder, kan det tyckas som om verkningarna av aktivitetsstödet i vårt län skulle ha blivit svårare än i andra län. Jag är inte övertygad om det, men faktum är ändå — det har bl.a. herr Norrby i Gunnarskog framhållit — att för enskilda föreningar har stödets konstruktion fått en negativ verkan. För hela länet är det faktiskt, vid en jämförelse med det sista året då beloppet till fritidsgrupperna utbetalades, en ”brist” på 95 187 kronor. Men jag tycker ändå inte att det är riktigt att bara tala om aktivitetsstödet, utan jag anser att de talare är inne på rätt linje som satt in detta stöd i ett större sammanhang och pekat på vad den samlade idrottsrörelsen får av statsmakterna. Herr Olsson i Kil har refererat vad som satsas från staten, från landsting och från primärkommuner på fasta anläggningar, och det är i och för sig riktigt, men jag tror heller inte att vi bör glömma bort vad som satsas på den direkta verksamheten, och det är ju den som frågan i dag gäller. Jag vill gärna citera vad RF-direktören Bo Bengtson sade i Karlstad den 21 oktober i år, när han var med vid Värmlands idrottsförbunds årsmöte. Han anförde då i att det i många fall har riktats kritik mot att den svenska idrottsrörelsen får, som man anser, för litet stöd. Han slog direkt fast att detta påstående är fel. Inget annat land är så generöst inställt mot idrotten som just Sverige. Han drog jämförelser mellan vad Sverige har satsat på trupperna till Olympiaderna och vad som går till inhemsk verksamhet. Organisationsstödet till idrotten på hemmaplan uppgår i Sverige till inte mindre än 51 miljoner kronor per år. Som jämförelse nämnde RF-direktören Danmark 17 miljoner och Norge 18 miljoner. Dessa belopp utgör det totala organisationsstödet, och av dessa pengar går en hel del till specialförbunden, som inte använder pengarna för att ordna fasta anläggningar, utan detta är medel för det rent idrottsliga arbetet. I Sverige utbetalas av de 51 miljonerna för det ändamålet 23 miljoner. Motsvarande belopp i Danmark är 9 miljoner och i Norge 10 miljoner. Det säger litet om vad den svenska idrottsrörelsen har att röra sig med. Jag tycker att det är riktigt att sätta in aktivitetsstödet i ett större sammanhang och inte rycka ut det för sig. Jag tycker också att det är riktigt att göra som herr Björk i Gävle gjorde. Han representerar en annan falang inom föreningsrörelsen än just idrotten, och han tog upp saken från sin synpunkt. Därmed tycker jag att det skapades, som någon sade, balans i debatten. Jag har velat säga detta, även om jag vet att den nuvarande fördelningen av aktivitetsstödet inte är precis den som vi önskar. Jag har emellertid velat peka på att den samlade insatsen från samhällets sida till den svenska idrotten är i hög grad generös.
Herr talman! Jag har fått en fråga av Billy Olsson som jag vill svara på. Han frågade om jag tycker att det är fel att kräva lika stöd till alla organisationer. Jag tycker att det är rätt och rimligt att kräva det. Vad jag har vänt mig mot i den här debatten är att det finns de som försöker göra gällande att idrotten i alla lägen är diskriminerad. Det har också förekommit andra diskutabla synpunkter i den aktuella debatten. Uttrycket ”Camillapengarna” har t.ex. felaktigt använts. De pengarna anser jag vara de ursprungligen 5 och sedan 6 miljoner som ställts till förfogande av medel ur arvsfonden. Camilla Odhnoff sade att det är svårt att veta om den nu redovisade ökningen av aktiviteterna är en reell sådan, eller om det är fråga om en ”smart” rapporteringsmetodik från organisationernas sida. Jag tror att det är mycket svårt att få en rättvis bedömning av hur det verkligen ligger till och att det är mycket svårt att få en riktig utvärdering, som kan belysa det. Sedan säger Rydén att jag menar att man favoriserar en viss typ av organisationer. Vad jag utgick från var det petitaförslag som skolöverstyrelsen nu har lagt fram, där det heter att ungdomsorganisationer — dvs. övriga ungdomsorganisationer skall ligga kvar på ett aktivitetsstöd av 9:60 kronor under budgetåren 1973 75 och 1975/76, medan man däremot ökar anslagen till idrottsorganisationerna. Och det är, menar jag, en nedfrysning av bidragsgivningen till den typen av organisationer. — Det var alltså det jag utgick från i mitt inlägg.
Herr talman!

Det kanske inte är så mycket att kommentera när det gäller de belopp som har nämnts. De siffror som har bollats med av herr Olsson i Kil och andra har ju bollats vidare av herr Olsson i Edane, som har gett debatten en nordisk bredd — och han kan väl därmed anses ha klarat ut de här frågorna.

Jag tror alltså att det är viktigt, vilket herr Olsson i Edane sedan var inne på, att man ser denna diskussion i ett större sammanhang. Herr Olsson i Edane säger att erfarenheterna från nuvarande fördelning av aktivitetsstödet inte är de bästa, och det har väl också kommit till klart uttryck i debatten. Det är därför vi nu granskar de förslag som har kommit in från skolöverstyrelsen, och vi kommer alltså att återkomma med förslag därvidlag. Till slut, herr Björk i Gävle: Jag har inte talat om någon smart rapportering. Det fanns en avsikt med omläggningen, nämligen att man skulle underlätta för organisationerna att rapportera aktiviteter och sammankomster. Det är alltså en öppen fråga i hur stor utsträckning aktiviteter som har pågått också tidigare nu har rapporterats i ökad om fattning. Det är inte en anmärkning, när man konstaterar att så kan ha varit fallet, utan det har gjorts en medveten förändring av bidragssystemet mot förenklad rapportering.

Herr talman! Statsrådet Odhnoff talade om jämlikhet och nämnde den här uppräkningen under en femårsperiod med 23 miljoner kronor till idrottsrörelsen och 3 miljoner kronor till övriga ungdomsorganisationer, samtidigt som hon uppgav att idrottsrörelsen hade 1,4 miljoner medlemmar och övriga ungdomsorganisationer 1 miljon medlemmar. Jag tror att detta är felaktigt att bedöma frågan på det sättet. Aktivitetsstödet utgår ju till aktiviteter, och det är svårt att mäta hur många medlemmar som deltar i sammankomsterna. Det kan finnas ungdomar som är medlemmar i både idrottsorganisationer och andra organisationer. Där har vi alltså inte någon värdemätare, utan vi måste hålla oss till antalet aktiviteter som utövas, och det är också för sådana som anslagen utgår. Jag vill bara helt stillsamt konstatera att herr Björk i Gävle i sin replik till herr Olsson i Kil höll med om att bedömningen 1 vara likartad Men ändå sade han i sin replik till mig att han inte ansåg det nuvarande systemet rättvist. Beloppet 9:60 är en frysning sade herr Björk och menade att beloppet skall räknas upp under en treårsperiod. Under 1973/74 får idrottsorganisationerna, trots att man räknar upp anslaget med ett antal miljoner kronor, inte mer än kronor 7:75, medan anslaget till övriga ungdomsorganisationer ligger kvar på kronor 9:60. Budgetåret 1974 77 blir idrottsorganisationerna slutligen jämställda med övriga ungdomsorganisationer och får 10 kronor.

Herr talman! Herr Leuchovius har frågat om jag är villig att med hänsyn till de erfarenheter som nu vunnits angående tillämpningen av den kommunala renhållningslagen vidta åtgärder för att få till stånd mera enhetliga dispensregler med särskilt beaktande av lantbrukets problem. Det framgick klart under arbetet med den kommunala renhållningslagen att behovet av avfallshämtning är i stort sett likartat för all slags bebyggelse. Någon särbehandling av lantgårdar är därför inte motiverad. Även där uppkommer avfall som behöver tas om hand i kontrollerade former. När särskilda skäl föreligger kan kommunen enligt lagen få dispens av länsstyrelsen från skyldigheten att forsla bort avfall. Statens naturvårdsverk har centralt ansvaret för renhållningen och har utfärdat anvisningar om tillämpningen av renhållningslagstiftningen till ledning för såväl länsstyrelserna som kommunerna. Genom dessa anvisningar uppnås den enhetlighet i tillämpningen som herr Leuchovius efterlyser. Någon ytterligare åtgärd är därför inte erforderlig.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengtsson för svaret på min interpellation, kanske inte så mycket för svarets innehåll utan mer för den snabbhet med vilken det har givits. Av svaret framgår att statsrådet tycks vara helt nöjd med förhållandena sådana de är när det gäller möjligheterna att tillämpa den kommunala renhållningslagen. Han är nog ganska ensam om uppfattningen att det är bra som det är. Länsstyrelser, kommuner och enskilda brottas fortfarande med problemet hur denna lag skall kunna efterlevas. Vi övergångsbestämmelser har ju funnits under det här första året, men från årsskiftet skall lagen gälla fullt ut. Några regler om dispens från lagen efter den 31 december 1972 bör inte medges, skrev tredje lagutskottet 1970 Redan från början var det endast två länsstyrelser som inte hade för avsikt att utnyttja dispensmöjligheterna. Alla andra tänkte i större eller mindre om fattning använda denna dispensrätt. Av en enkät, som gjordes av naturvårdsverket i mars månad i år, framgick att ca hälften av landets kommuner begagnat den generella dispensrätten fram till 1972 års utgång. Det har också förekommit att länsstyrelser, rakt emot tredje lagutskottets klara uttalande, lämnat dispenser även för hela eller delar av år 1973. Läget i t.ex. Jönköpings län var att 17 av 19 kommuner hade beviljats dispens. I mitt län, Skaraborgs, har 27 av 28 kommuner fått generella dispenser godkända för 1972. Flera kommuner kommer att söka eller har redan sökt dispens för hela år 1973 eller delar därav. Hur kommer de kommunerna att behandlas? Sådant är alltså läget i praktiken. Ändå har herr statsrådet den uppfattningen att inget särskilt behöver göras för att få mera enhetliga dispensregler, att inget behöver göras för att klara lantgårdarnas problem. Inom glesbygdskom munerna är det, som vi vet, inte ovanligt att man lägger ned kommunikationslinjer därför att de blir för dyrbara. Det är heller inte ovanligt — det sker på många platser — att mjölklinjer dras in därför att de inte bär sig. Människor och livsmedel har vi således inte råd att transportera, men sopor från avsides belägna lantgårdar skall kunna transporteras till snart sagt vilka kostnader som helst — detta utan att någon egentligen kan förstå varför. Statsrådet framhåller att även på dessa gårdar förekommer ”avfall som behöver tas om hand i kontrollerade former”. Lagen talar ju om hushållsavfall. Kan herr statsrådet förklara vilket hushållsavfall på lantgårdarna som så nödvändigtvis måste tas om hand i kontrollerade former? Vad är det för någonting? Måste vi ändå inte försöka tillämpa lagarna så, att människor förstår varför de beslutats? Kan statsrådet ge en redogörelse för hur läget ute i kommunerna kommer att se ut efter årsskiftet? Tillämpas då den kommunala renhållningslagen enligt tredje lagutskottets skrivning? I vissa kommuner har man t.ex. anordnat körlinjer för sophämtningen. Vid gårdar som ligger inom 100—-200 m från denna körlinje hämtas soporna. Från längre bort belägna fastigheter får man s lv forsla sina sopor till speciella uppsamlingsställen. Jag kan inte finna annat än att detta är att ta till i överkant, att vara litet för överambitiös. Det kan ju finnas en lantgård som ligger så långt bort — som jag tidigare har nämnt att mjölken därifrån inte kan hämtas eller köras till någon uppsamlingsplats, men soporna skall man tvinga lantbrukaren att köra till ett uppsamlingsställe. En så vettig. an ordning kan jag inte, herr statsråd, finna Min kritik beror inte på någon negativ inställning till miljövården, vilken det här sägs vara fråga om. Men det skall ändå röra sig om miljöföroreningar eller något som kan liknas vid sådana innan man sätter in miljövårdsåtgärder som den enskilde medborgaren finner både kostsamma och irriterande och kanske också litet väl byråkratiska. Protestlistor och begäran om dispens är rätt vanliga företeelser i dag i många av våra kommuner. Herr talman! Som jag tidigare sagt är jag inte ute efter att få den kommunala renhållningslagen upphävd; så långt sträcker sig inte mina ambitioner. Jag vill bara att den skall tillämpas på ett i mitt tycke vettigt sätt, så att den lag som antogs i stor enighet i riksdagens slutspurt 1970 skall kunna fungera. Herr statsrådet kan inte vara ovetande om de stora transportproblem som uppstår och de stora ekonomiska bekymmer man har ute i våra kommuner i dag när det gäller att klara sina nuvarande uppgifter. Det skälet borde ha räckt till för att man skulle visa litet större förståelse för dispenser åt de människor i glesbygdsområden som själva önskar ta hand om sitt hushållsavfall, i varje fall under en övergångstid. Om detta sedan inte skulle fungera på ett ur miljövårdssynpunkt tillfredsställande sätt, är det ju ingen stor åtgärd att dra in dessa dispenser.

Herr talman! Den här debatten rör en mycket viktig del av miljövården, och just den frågeställning som är aktuell är särskilt intressant, nämligen lantgårdarnas avfall. I interpellationssvaret säger jordbruksministern att ”behovet av avfallshämtning är i stort sett likartat för all slags bebyggelse. Någon särbehandling av lantgårdar är därför inte motiverad.” Man frågar sig om det även gäller latrin. Vidare säger statsrådet: ”Även här uppkommer avfall som behöver tas om hand i kontrollerade former.” Det här med vårt avfall är alltså en mycket viktig del av miljövården, och det är då intressant att se litet närmare på denna formulering ”i kontrollerade former”. En lantgård kommer i framtiden inte att kunna få dispens från åläggandena enligt kommunala renhållningslagen. Men en fritidsbo i närheten, som har en multrumanläggning, en mullbänk eller liknande etablerad kan däremot få dispens. Där är det en form av arealbunden produktion. Det är det även i lantbruket. Man bör alltså sträva efter att få en tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt optimal hantering av avfallet, och det som en gång är taget från jorden kan ju lämpligen återföras till jorden — även det som har producerats av människor i lantgårdens hushåll. Det system man i dag tillämpar — att samla ihop avfall i glesbygdsområden och transportera avfallet till kanske dåliga avfallsbehandlingsanläggningar i tätorterna — blir dyrt, det blir tveksamt i miljöhänseende, och det är svårt att få människor att förstå det vettiga i detta. Varför? Jo, därför att man inte har startat i rätt ända när det gäller avfallsbehandlingsanläggningarna. De är i dag inte av samma standard som transportsystemet för avfall. Man ställer sig då frågan: Är det miljömässigt optimalt att flytta avfallsbehandlingsproblemen från glesbygderna in i tätorterna? Det hade kanske varit meningsfyllt att satsa på stimulansåtgärder, typ statsbidrag, för utrustning och utbyggnad av kommunala avfallsbehand lingsanläggningar. Då hade människorna upplevt den här dyra transportapparaten som mera meningsfylld. Nu vet kommunerna ofta inte ens hur de skall bära sig åt med snabbt ökande mängder av sopor och även slam från avloppsreningsanläggningar — det är ju en form av avfallsproduktion i den kommunala verksamheten. Beträffande möjligheterna att sambehandla de här två avfallsprodukterna genom samkompostering vet man att den verksamheten knappt har lämnat försöksstadiet, och det är ett stort problem eftersom vi får räkna med att vi under mycket lång tid måste på något sätt deponera detta avfall innan vi kan nyttiggöra det.

Tillämpar man det här resonemanget på lantgårdarna är det ju strängt taget ingenting annat än att återvända till den teknik som användes förr: en hink för grisen, en hög att bränna, en hög att gräva ner. Den tekniken borde man alltså kunna återvända till och på så sätt minska samhällets totala kostnader för avfallshanteringen, öka människornas förståelse och samtidigt skapa en mer miljövänlig naturresursriktig avfallshantering. Herr talman! Jag har valt att utvidga den här diskussionen litet grand för att sätta in den i och för sig skenbart ganska lilla frågan om lanthushållets avfallsproblem i sitt större sammanhang. Detta är stora problem — vi måste lösa dem. Samhället har inte råd att satsa på åtgärder som inte framstår som meningsfyllda för de enskilda människorna, därför att då tappar vi kanske förståelsen för de stora problemens dimensioner.
Herr talman! Jag vet nu inte om det var kommunerna eller de enskilda lantbrukarna som herr Leuchovius tyckte mest synd om. Men låt mig, innan jag kommer in på det, erinra om att renhållningslagen inte kom till därför att vi tyckte att det var skojigt, utan bakom detta låg ett påtagligt behov. Vi hade haft en utredning som arbetat under namnet ”Ett renare samhälle”, och det framgick klart att vi måste skaffa oss en renhållningslag med mycket stränga villkor. Någon måste också ha huvudansvaret för renhållningen, och det lade vi på kommunerna — på den punkten var vi alldeles enhälliga. Kommunerna kunde givetvis inte klara detta omedelbart, och därför gavs en övergångstid, som av riksdagen utsträcktes ytterligare ett år. Men det innebär ju inte att kommunerna därefter saknar möjligheter att få dispens. Vi har inte utsläckt dispensmöjligheterna, utan det finns utmärkta dispensmöjligheter t.ex. för lantgårdarna. Jag vill emellertid erinra om att det är inte så enkelt numera, herr Norrby i Åkersberga, att man tar en hög och ger grisen och gräver ned en annan hög. Våra moderna lantbrukshushåll är precis likadana som stadshushållen — man dricker t.ex. kaffe som varit förpackat i plåtburkar - och har praktiskt taget samma hushållsavfall som en stadsbo i sin lägenhet. Det vet vi, genom de erfarenheter vi nu har fått. På vissa håll i landet hämtar man inte avfallet genom kommunernas försorg på fastigheterna, utan man sätter ut container i glesbygderna och låter lantbrukarna köra sitt avfall dit. Det har kommit mycket mer avfall i dessa container än man någonsin räknat med — just dessa typer av avfall som absolut inte får ges till grisen och som absolut inte får grävas ner. Det är ju ingen hemlighet att det finns de på landsbygden som själva bygger upp soptippar i bergskrevor och sådant, och det bör undvikas. Det föreligger alltså en dispensmöjlighet, och den kan utnyttjas så att man självfallet inte skall köra ut till jordbruken och hämta latrin, trädgårdsavfall och sådant som kan användas inom jordbruket. Möjligheten till partiella dispenser är alldeles uppenbar. Vidare kan kommunerna bestämma att man inte varje vecka skall köra ut till en lantgård och hämta avfall, utan man kan, eftersom en lantgård kanske ligger långt ute, köra ut en gång i månaden, två gånger per halvår eller vad som passar. Det finns alltså alla möjligheter att lösa den här frågan praktiskt, och de kommunalmän som har hand om saken skall ju vara praktiska och vettiga personer, som kan sköta detta på ett riktigt sätt. Men jag vill fästa uppmärksamheten på att när det gäller motståndet mot renhållningslagen, som från början var rätt utbrett på landsbygden, så har det skett en omsvängning. Jag kan tala om att i tidskriften Land har flera intervjuer varit införda, och i en av dem sade en lantbrukarhustru bl.a. att renhållningslagen har varit till den största välsignelsen för oss näst efter elektriciteten. Man har sålunda uppfattat det som en fin service från samhällets sida att på ett riktigt sätt kunna bli av med det hushållsavfall som man inte kunnat använda i den naturliga processen. Sedan delar jag naturligtvis herr Norrbys i Åkersberga uppfattning att renhållningslagen är ett led i miljövården och att vi skall göra allt för att återanvända det avfall som vi nu har sådana bekymmer med. Miljövårdsberedningen har också ägnat hela dagen i dag just åt återanvändningstekniken, hur vi skall kunna återutnyttja avfallet. Det är ju både ett resursslöseri och ett miljöproblem att inte ta vara på det. På den punkten är alltså inte våra meningar delade. Och där måste vi gå fram på forskningens väg och försöka finna metoder med vilkas hjälp vi kan återanvända avfallet. Men när det gäller den mindre miljöfråga, som jag har blivit interpellerad om, har kommunerna nu möjligheter att på ett vettigt sätt organisera hämtningen av avfallet. Självfallet kan man begära dispens, så att man inte behöver hämta latrin och liknande, som man kan göra sig nytta av i jordbruket. Men då det gäller det avfall som inte är till någon nytta och som lantbrukaren inte själv kan göra sig av med är det ganska skönt att ha en container att köra avfallet till — eller att någon kommer och hämtar det. Vidare är det klart att man på naturvårdsverket, alltså den myndighet som har ansvaret för översynen i detta fall, fortlöpande kommer att följa dessa frågor. Nu har verket utfärdat vissa riktlinjer för hur denna verksamhet skall bedrivas, och allteftersom de får större erfarenhet kommer verket naturligtvis att utfärda ytterligare instruktioner och föreskrifter, så att reglerna blir enhetliga, så långt detta låter sig göra. Men förhållandena är mycket olika ute i kommunerna, och därför är det inte alldeles säkert att man kan ha exakt samma riktlinjer i alla kommuner här i landet.
Herr talman! Jordbruksministern frågade mig om jag tyckte mest synd om de enskilda lantbrukarna eller om kommunerna. Svaret är att det väl är ungefär lika synd om båda två. Kommunerna får ju vara med om att bära de ganska stora kostnaderna i glesbygderna, när man skall samla ihop det hushållsavfall som det blir fråga om. Sedan vill jag också säga att nog har väl lantbruket ändå större möjligheter att ta hand om sitt avfall än vad tätortens människor har. Lantbrukaren har ju ändå såväl husdjur som transportmöjligheter, och han har också mark att gräva ner sina plåtburkar i, om detta blir nödvändigt. Vidare sade statsrådet att kommittén ”Ett renare samhälle” har föreslagit att den nya lagen skulle gälla all bebyggelse, men kommittén har inte föreslagit något utvidgat monopol när det gäller renhållningen ute i glesbygderna. Det gjorde inte remissinstanserna heller. Förslaget om ett utvidgat sådant monopol framkom först i propositionen. Slutligen var i varje fall det sista besked som jordbruksministern lämnade ganska värdefullt, alltså att man kan räkna med att dispens kommer att beviljas ganska generöst i framtiden, även efter den 1 januari 1973. Sådan dispens kommer inte att lämnas bara när det gäller det enskilda lantbruket, sade jordbruksministern, utan även för människor som bor relativt avlägset och som har möjligheter att på ett bättre sä tätortsmänniskorna ta hand om sitt hushållsavfall.
Herr talman! Jag vill uttala min uppskattning av den nyanserade syn på dessa frågor som jordbruksministern redovisade i sitt senaste inlägg. Den var mera nyanserad än den syn som redovisades i interpellationssvaret. Jag tror också det är oerhört betydelsefullt att vi har en verklighetsanpassad syn på dessa frågor. Den kommunala renhållningslagen har kommit för att stanna. Behandlingen av vårt avfall är ett av de största miljöproblemen, och återanvändningen av avfallet är helt nödvändig. Min liknelse om en hög för grisen, en hög att bränna och en att gräva ner tog jag för att visa att detta med återanvändning är ingenting nytt. Det är bara något som vi har glömt bort under några årtionden, men det är ett krav som nu kommer igen med förnyad styrka. Jag noterade också jordbruksministerns uttalande att metoderna för avfallsbehandlingen nu skall utvecklas. Bättre sent än aldrig, kan man säga. Jag tror att vi hade haft möjligheter att exempelvis ta undan litet av de pengar som gått till statsbidrag för avloppsreningsverk i kommunerna och använda dem till förbättring av avfallsbehandlingsanläggningarna. Jag tror att det skulle minska miljöproblemen både nu och i framtiden marginellt sett något mer än när vi gör en i och för sig angelägen satsning på avloppsreningsverk. Det är också värdefullt att man nu får i gång en verklig försöksverksamhet på detta område, något som vi har saknat länge. Kommunerna kan inte var och en för sig eller i grupp satsa på forskning och teknisk utveckling av de dimensioner det här gäller. Staten måste gå före, och det har den hittills inte gjort i erforderlig utsträckning. Jag är tacksam för de uttalanden som nu gjorts från jordbruksministerns sida på den här punkten.
Herr talman! Jag tror inte att den svenska staten eller ens vi på nordiskt plan kan klara av de gigantiska forskningsproblemen i detta sammanhang, slamproblemet och mycket annat. Vi har faktiskt bedrivit forskning men inte lyckats särdeles väl, men vi är mycket lyhörda för och intresserade av internationell samverkan på detta område. Vi skall fö a utnyttja forskningsresultat som görs på andra håll samtidigt som vi själva bedriver en viss forskning. Som svar på den framställda interpellationen hävdar jag fortfarande att det generellt inte kan bli tal om någon särbehandling av lantgårdarna. Om vi skulle säga att alla lantgårdar generellt skall kunna undantas, är jag rädd för att jag som brev på posten skulle få fem interpellationer där man frågar: Varför skall människor i glesbygden behandlas så illa, varför skall de inte få utnyttja den service som samhället erbjuder andra medborgare? Det är ändå en relativt ringa avgift som glesbygdslantbrukaren får betala till den kollektiva serviceapparaten. Jag tror i själva verket att den uppfattning från husmödrar som uttrycktes i tidningen Land att detta är den största välsignelsen näst elektriciteten alltmer breder ut sig på landsbygden. Vi skall inte ha generella dispenser, utan vi skall ha dispenser för sådant avfall som rimligtvis inte all lämna lantgårdarna. De skall ha rätt att lämna sina kaffeburkar, plastpåsar etc. som moderna hushåll inte själva kan göra sig kvitt. Sådant behöver kanske inte hämtas varje dag på ett lantbruk. Om det är som herr Leuchovius säger att lantbrukarna själva har en god transportapparat är det en naturlig lösning att kommunen placerar container här och var, dit man kan köra det avfall som man vill göra sig kvitt. Det är en praktisk lösning som säkert kommer att tillämpas i många kommuner.
Herr talman! Det förelåg ju i allmänhet ett rätt stort behov av irriterat i alltför hög grad hittills är det förhållandet att dispensmöjligheterna inte har tillämpats i tillräcklig omfattning. Man kan inte bortresonera att på ett lantbruk där djuren får köksavfallet, som annars vid lagring kan åstadkomma dålig lukt, är inte behovet av sophämtning lika stort. I vissa fall förbränner man avfallet direkt i vedpannor och vedspisar. Vi diskuterar här närmast jordbruket, men jag har begärt ordet för att få erinra om att också ute i glesbygderna finns det många pensionärer m.fl. som kanske har vedspis eller vedpanna där de eldar upp mycket av sitt avfall. Vad som blir över för hämtning en gång i veckan är en helt obetydlig mängd. Långa resor i sådana fall blir för dyrbara för alla parter och kan inte heller vara nödvändiga. Jordbruksministern har pekat på de dispensmöjligheter som finns, och de borde utnyttjas i högre grad. Jag hälsar med tillfredsställelse jordbruksministerns uttalande att man kan hämta avfall en gång i månaden eller kanske två gånger om året. Med ett sådant system försvinner de största olägenheterna. Det gäller med andra ord att mycket smidigt tillämpa dispensmöjligheterna.
Herr talman! Jag har aldrig begärt att lantbrukarna skulle få en särställning och bli befriade. Jag tror inte heller att det är lämpligt, och jag vet att många lantbrukare är intresserade av att vara med. Vad jag är ute efter är litet generösare dispensmöjligheter för de människor som själva klarar sin avfallshantering på ett tillförlitligt sätt och som bor på så långt avstånd att kostnaderna blir h . Det är för dessa människor jag vill ha litet mer generella dispensmöjligheter. Jag tycker helt enkelt inte att det är vettigt att kommunen skall köra långa vägar till en liten lantgård eller något annat hushåll ute i skogen för att hämta det lilla hushållsavfall som det där kan bli fråga om. Jag har alltså ställt denna interpellation för att, i varje fall under en övergångsperiod, få litet mer generella dispensmöjligheter och för att man skall undvika de stora kostnader, det besvär och den irritation som denna renhållningslag medför.
Herr talman! Jag tror att problemet inte är så stort. Om kommunalmännen märker att man på en avlägsen gård får mycket litet avfall, kan de inte vara så enfaldiga att de låter kommunen köra varje dag till ett sådant ensligt beläget ställe. Sådana kommunalmän finns det inte i det här landet, utan man ser praktiskt på denna fråga — jag är helt övertygad om det. Jag reagerar emellertid mot uttrycket att de enskilda vill bli befriade från detta. Den enskilde medborgaren i glesbygden betalar ju samma lilla avgift som alla andra i kommunen — det är kommunen som tar de stora kostnaderna. Genom den här lagen, som ger kommunerna renhållningsansvaret, blir glesbygdsinvånarna delaktiga av denna service. Till sist: Det är inte så, mina damer och herrar, att varje svensk lantbrukare har en massa grisar och kreatur att ge avfallet till. Många jordbruk är ju kreaturslösa, och på sådana jordbruk har man ingenstans att göra sig av med köksavfallet. I sådana fall är det nog bra att kommunen tar hand om avfallet.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat mig om regeringen avser att vidtaga åtgärder för att ytterligare bidragsmedel ställs till förfogande för miljövårdsanläggningar inom jordbruket samt om regeringen avser att föreslå motsvarande höjning av bidragsprocenten till miljövårdsanläggningar inom jordbruket som regeringen ämnar föreslå beträffande industrin. För innevarande budgetår får bidrag till jordbrukets rationalisering beviljas inom en ram av sammanlagt högst 20 miljoner kronor. Av beloppet får 10 miljoner kronor användas för yttre rationalisering och 10 miljoner kronor för inre rationalisering till vilken bl.a. miljövårdsanlägg ningar hör. Lantbruksstyrelsen följer behovet av medel för miljövårdsanläggningar. Om ramutrymmet skulle visa sig otillräckligt avser styrelsen enligt vad jag inhämtat att inkomma med en framställning om ändring av ramarna. Om en sådan framställning kommer in är jag beredd att pröva frågan om eventuellt ytterligare medel. Regeringen ämnar föreslå en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen främst på byggnadsoch anläggningssektorn under kommande vinterhalvår. Bl. a. kommer att föreslås ett tillfälligt höjt statsbidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin. En förutsättning för sådant bidrag blir bl.a. att erforderlig arbetskraft anvisas genom arbetsförmedlingari Jordbrukets miljövårdsanläggningar är regelmässigt mycket små i förhållande till industrins. Ett förhöjt bidrag till jordbrukets anläggningar skulle inte stimulera sysselsättningen i så stor omfattning att jag är beredd att föreslå att sådant bidrag skall utgå.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. När riksdagen i våras beslöt att även jordbruket och trädgårdsnäringen skulle kunna erhålla bidrag till miljövårdande åtgärder liknande dem som industrin får hälsades detta med tillfredsställelse, inte minst av oss som i riksdagen hävdat denna uppfattning alltsedan bidraget för industrin infördes år 1969. Men på en punkt var vi tveksamma; vi ifrågasatte om det belopp som lantbruksstyrelsen beräknat — högst 2 miljoner kronor under budgetåret skulle vara tillräckligt för att tillgodose de behov som under budgetåret sannolikt skulle komma att uppstå. Vid en förfrågan på lantbruksstyrelsen som jag gjorde i början av oktober visade det sig att redan den 1 oktober beräknades omkring två tredjedelar av det anvisade beloppet komma att tagas i anspråk för att täcka antingen redan beviljade bidrag eller de ansökningar som då var inkomna. Därmed torde det vara klart att medelsbehovet under budgetåret kommer att bli betydligt större än vad som beräknats. Jordbruksministern hänvisar i sitt svar till de belopp som är anvisade för jord bruksrationaliseringen och säger bl.a.: ”Om ramutrymmet skulle visa sig otill kligt avser styrelsen enligt vad jag inhämtat att inkomma med en framställning om ändring av ramarna. Om en sådan framställning kommer in är jag beredd att pröva frågan om eventuellt ytterligare medel.” Hur skall jag tolka jordbruksministerns svar på denna punkt: ”— — — är jag beredd att pröva frågan om eventuellt ytterligare medel”? Kan jag tolka det på det sättet att inkomna ansökningar inte skall behöva avslås eller bli liggande till ett annat budgetår på grund av brist på bidragsmedel? Om jag kan tolka svaret så, är jag tillfredsställd. Jag vore tacksam om statsrådet ville bekräfta att min tolkning är riktig. På den andra frågan i min interpellation är svaret mer negativt. I ett pressmeddelande den 29 augusti i år uttalade regeringen sin avsikt att föreslå riksdagen att bidragsprocenten för industrins miljövårdsinvesteringar skulle höjas under viss tid från 25 till 50 procent. Ingenting nämndes om jordbruket och trädgårdsnä ingen, men nog hade jag förväntat att även för denna del av näringslivet bidragsprocenten skulle ha höjts på motsvarande sätt. Detta bl.a. på grund av det bestämda uttalande av naturvårdsverket som redovisades i propositionen 79 i våras, där naturvårdsverket säger att det är angeläget att liknande stödformer tillskapas för jordbruket som för industrin. Jordbruksministern säger i interpellationssvaret att jordbrukets miljövårdsanläggningar regelmässigt är mycket små i förhållande till industrins. Detta är väl helt riktigt, men samtidigt är antalet företag mycket stort och kostnadsmässigt betungande, vilket också naturvårdsverket framhåller. Jordbruksministern säger vidare: ”Ett förhöjt bidrag till jordbrukets anläggningar skulle inte stimulera sysselsättningen i så stor omfattning att jag är beredd att föreslå att sådant bidrag skall utgå.” Beträffande sysselsättningen har jag en annan uppfattning. Utan tvivel skulle en höjning av bidragsprocenten ha stimulerat till ökade investe ringar på detta område. Enligt en av naturvårdsverket genomförd inventering skulle investeringar av detta slag vara behövliga på drygt hälften av undersökta gårdar. Detta visar på ett stort investeringsbehov, visserligen spritt på ett stort antal enheter men ändå sammanlagt av ganska stor omfattning. Jag är besviken på jordbruksministerns svar. Jag hade förväntat att vårriksdagens beslut på denna punkt äntligen skulle ha medfört att jordbruk och trädgårdsnäring i fortsättningen skulle jämställas med industrin och av staten behandlas på samma sätt. Jordbruket befinner sig i dag i ett ganska besvärligt läge. Kostnaderna stiger samtidigt som priserna står stilla eller sjunker på de produkter som jordbruket har att sälja. Avskrivningsreglerna för jordbruket är väsentligt sämre än för näringslivet i Övrigt, inte minst på det område som berörts i min interpellation. Miljövårdsinvesteringarna i jordbruket är i många fall inte avdragsgilla utan räknas som grundförbättring.. Inför detta faktum hade jag väntat ett mera positivt svar på min andra fråga. Utan tvivel skulle en ökad bidragsandel ha stimulerat till ökad miljövårdsinvestering inom jordbruket och till ökad sysselsättning. Jordbruk och industri skulle av staten ha fått en likvärdig stimulans till en ur hela samhällets synpunkt angelägen investering. I dag på eftermiddagen strax före denna frågestunds början fick vi i våra fack den proposition i vilken regeringen föreslår åtgärder för att stimulera sysselsättningen. Av denna framgår att såväl industrin som Nr 110 kommunerna får sin 25-procentiga höjning av bidragsandelen. Jordbruket Tisdagen den är inte nämnt. Jag kan inte annat än beklaga att jordbruket på detta 7 november 1972 område återigen fått en styvmoderlig behandling. — — ——— Ang. miljövårdsan Herr jordbruksministern BENGTSSON: läggningar inom Herr talman! Jag tycker inte att herr Josefson i Arrie behöver vara så jordbruket besviken över mitt svar. Först och främst innebär ju svaret på fråga nr 1 i klartext att de lantbrukare som önskar göra miljöinvesteringar kommer att få sitt 25-procentiga statsbidrag till det; det vågar jag lova i denna kammare. Att vi nu föreslår riksdagen att industrin för sina miljöinvesteringar och kommunerna för sina miljöinvesteringar skall få ett ökat statsbidrag under en kort period beror på att vi snabbt vill få i gång sysselsättning och få fram projekt som eljest inte skulle komma till utförande på något eller några år. Det visade sig under den förra perioden att man på det sättet kunde få fram omfattande projekt på 5—10 miljoner kronor. Det betyder rätt mycket för sysselsättningen. Jordbrukets miljöinvesteringar är mycket begränsade jämfört med industrins. Det är felaktigt att påstå att jordbruket står i någon strykklass — då befinner sig snarare industrin i strykklass. Om industrins miljöinvesteringar är lägre än 40 000 kronor, utgår det inte något statsbidrag, men för jordbruket och trädgårdsnäringen räcker det med investeringar på 4 000 kronor — där är det ju fråga om mycket små investeringar. Herr Josefson i Arrie är själv litet bekymrad för att det statsbidrag vi har inte skall räcka till på grund av att intresset bland jordbrukarna är så stort. Då vinner man ju inte så värst mycket genom att lägga på 25 procent statsbidrag, om det redan finns ett så stort intresse.

Men nu har propositionen kommit. Jag föreställer mig att herr Josefson motionerar i anledning av den, och i så fall får vi väl anledning att återkomma och se, om det går att övertyga riksdagen.

Herr talman! Först och främst tackar jag för det klara beskedet på den första fråga jag ställde. Jag är tacksam för det bestämda uttalandet av jordbruksministern att ingen skall behöva få avslag på sin ansökning av brist på medel. Det är värdefullt att ha fått det beskedet. När det gäller den andra punkten är det givet att höjningen av bidraget från 25 till 50 procent har kommit till av sysselsättningsskäl. Samtidigt är vi medvetna om att det också stimulerar företagarna att snabbt utnyttja möjligheterna. Även om jordbrukens enheter är små i jämförelse med industrins säger ju ofta även regeringen att denna typ av jordbruk, de s.k. familjejord 91 bruken, kommer att bestå under lång tid framåt och utgöra den dominerande delen av jordbruken. Då borde det vara angeläget att stimulera till att dessa miljövårdsinvesteringar görs så snabbt som möjligt. När det dessutom har betydelse ur sysselsättningssynpunkt, tycker jag att man skulle ha kunnat vara så generös att man hade givit jordbruket samma möjligheter som näringslivet i övrigt. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka jordbruksministerns senaste uttalande; jag fick intrycket att även om han tagit ställning, var han inte alldeles blind för de synpunkter som jag har anfört.

Herr talman! Jag pekade bara på den möjlighet som konstitutionellt är öppen, att motionera, men om herr Josefson i Arrie vill ha ett klart råd så avråder jag från att väcka en motion.

H talman! Herr Öhvall har frågat mig, om jag anser det lämpligt att uppföra skolenheter av den storlek som nu planeras i t.ex. Luleå. Jag har redovisat min syn på frågan om skolenheternas storlek bl.a. i samband med interpellationsdebatten i riksdagen den 8 maj detta år. Jag erinrade bl.a. om att utredningen om skolans inre arbete gör en analys av frågan om skolstorleken. Jag framhöll vidare att 1968 års riksdagsbeslut om gymnasieskolan innebär bl.a. att man bör sträva efter att på varje gymnasieskolort erbjuda flertalet studievägar inom gymnasieskolan. Varje skolenhet bör vidare erbjuda ett allsidigt val av studievägar. Man bör alltså undvika att organisera skolenheter med en ensidig inriktning mot ett enda område. Detta betyder dock inte att i de fall då mer än en gymnasieskolenhet finns i kommunen skolenheterna behöver vara identiska. Kravet på elevernas valfrihet liksom de olika syftena med integreringen av fackskola, gymnasium och yrke skola till gymnasieskola påverkar av naturliga skäl bedömningen av skolenhetens storlek. Jag underströk slutligen att statsmakterna inte bundit sig för att i varje situation föra samman alla gymnasieskolans elever till en enda anläggning. Detta är en fråga som väsentligen bör bedömas av de kommunala organen.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min interpellation. Tyvärr kan jag inte finna att jag fått ett klart svar på min direkta fråga huruvida utbildningsministern anser det lämpligt att Nr 110 uppföra skolenheter i den storlek som nu planeras i t.ex. Luleå. I svaret sägs att frågan analyseras av utredningen om skolans inre arbete och att i de fall då mer än en gymnasieskolenhet finns i kommunen skolenheterna inte behöver vara identiska för att förverkliga 1968 års riksdagsbeslut om integrering. Vidare sägs att statsmakterna inte storlek bundit sig för att i varje situation föra samman alla gymnasieskolans elever till en enda anläggning. Sist heter det att detta är en fråga som väsentligen bör bedömas av de kommunala organen. Det är klart att kommunens strävan är att på bästa och billigaste sätt följa upp riksdagsbeslutet om en integrerad gymnasieskola. Men nog förefaller riskerna för felgrepp betydande i nuläget. Är det inte risk för att något är på väg att gå snett när man exempelvis i glesbygdslän är i färd med att planera mastodontskolor med 2 800 elever under samma tak. Ansvariga skolmyndigheter står inför en helt ny uppgift. Man saknar naturligtvis tillräckligt erfarenhetsunderlag, och av allt att döma saknar man också önskvärd vägledning från departementet och SÖ.

— Det är nödvändigt att de kommer med preciseringar i dessa och liknande frågor. Innan dess kan vi över huvud taget inte börja angripa problemet med skolstorlekar.” Under de senaste åren har man på de flesta håll blivit medveten om vad själva storleken på skolenheterna betyder för arbetsförhållandena. I ett flertal inoch utländska undersökningar har man visat på problem som följer med alltför stora skolenheter. I min interpellation har jag berört två av dessa utredningar. Den ena undersökningen har utförts av tre forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Dessa har undersökt och jämfört de problem som förekommer vid tre skolor av olika storlek, en liten, en mellanstor och en stor skola. I alla tre skolorna var eleverna kritiska mot skolgårdens utformning, färglösheten i innemiljön, måltider och måltidsorganisation etc. Men även om det fanns kritik också mot förhållandena i den lilla skolan, var andan och trivseln i denna god. Hänsynen till människor och miljö var även störst i denna skola. Annorlunda var förhållandena i den stora skolan, som vid intervjutillfället hade 1 200 elever — högstadium och gymnasium. Här visar undersökningen på skadegörelse och nedskräpning. Eleverna orkar inte med de långa arbetspassen med svåra disciplinproblem som följd. Konflikter mellan elever och lärare är vanliga. Mobbing och haschmissbruk förefaller också vara utbrett inom skolan. Detta sammanhänger bl.a. med svårigheter för lärarna att överblicka situationen under raster och håltimmar. Den andra undersökningen, som jag vill peka på i det här hanget, har utförts av Sveriges lärarförbund och haft karaktären av 93 intervjuer med lärare. Av undersökningen framgår att arbetssituationen är betydligt mer problematisk i storstäderna än i mindre städer och kommuner på landet. Vidare kan man utläsa att de små skolorna utgör en betydligt bättre arbetsmiljö än stora skolor.

Dessa synpunkter har också fått stöd från lärarhåll i den nu pågående diskussionen om den s.k. storskolan i Luleå. Tillgängliga fakta tyder således på att det finns klara fördelar med små skolenheter framför stora. Likväl umgås man på flera håll med planer på uppförandet av s.k. storskolor. I t.ex. Luleå diskuteras för närvarande uppförandet av en skola som skulle komma att omfatta ca 2 800 elever. Enligt min mening måste man hysa mycket stor tveksamhet inför ett sådant projekt. Skickliga tekniker kan säkert konstruera skolor som får elevströmmar att flyta utan att man krockar i fysisk mening. Men därmed har man inte klarat av de många pedagogiska, psykologiska, sociala och mentalhygieniska problem, som anmäler sig i stora skolor. När nu SIA utreder skolstorlekens inverkan på skolarbetet, bör man stoppa projekteringen av mastodontskolor och invänta utredningsresultatet. Man vet ju redan erfarenhetsmässigt att de fördelar som i den mindre skolan ligger i det dagliga umgänget mellan elever, lärare och skolledning vänds till uppenbara nackdelar i de alltför stora skolorna. Många elever, föräldrar, läkare och psykologer känner oro inför en utveckling mot mastodontskolor. Jag delar deras oro, herr talman.
Herr talman! Herr Öhvall svarade egentligen själv på sin fråga till mig, när han kom in på utredningen om skolans inre arbete. Vi har totalt satsat 1,7 miljoner kronor på utredningen om skolans inre arbete. Det är då självklart att vi, innan vi lägger fast vår politik t.ex. när det gäller skolstorlekar, vill ta del av utredningens arbete. Annars skulle det ju vara meningslöst att använda både pengar och våra svenska forskare på området, om vi inte vore intresserade av att utnyttja utredningsmaterialet innan riksdagen tar ställning. Herr Öhvall sade att ett flertal undersökningar visar att de stora skolorna är mindre lämpade än de små. Jag tycker nog att de utredningar som hittills har redovisats är för bräckliga för att man skall vara så säker på att de svepande formuleringar som nu framförs i den här debatten utan vidare skall tas som helt korrekta. Det har bl.a. figurerat en engelsk undersökning i debatten som vid närmare efterforskning har visat sig över huvud taget inte existera. Jag vill också varna mot att man utan vidare när man diskuterar utvärderingen jämför en stor skola i storstaden med en liten skola i Nr 110 glesbygden. Det är ju inte alldeles säkert att det är enbart skolstorleken Tisdagen den som har betydelse för om man har mer disciplinproblem vid den ena 7 november 1972 skolan än vid den andra. Det är därför viktigt att vi gör en ordentlig undersökning så att kommunalmännen — för det är ju främst de som har behov därav — kan få detta underlag för sina diskussioner och sina beslut ute i kommunerna. Sedan reagerar jag också mot den tendens som finns i talet om att vi nu plötsligt har börjat bygga storskolor. Herr Öhvall sade också: en utveckling mot mastodontskolor. I sanningens namn skall det ändå slås fast att vi här i Stockholm i början av 1900-talet byggde stora skolor för 2 000 elever och upp till 4 000 och i något fall 5 000 elever. Nu har man i Stockholm en planering på lågoch mellanstadiet för skolor på högst 400 elever och för de nya högstadieskolorna på högst 500 elever. På det sättet vill jag ändå nyansera den bild som herr Öhvall gav. Jag vet inte om herr Öhvall hade tillfälle att i går kväll se på TV, där det förekom ett reportage från några större skolor. Det var ganska nyttigt att få en reaktion från dem som själva finns i sådana skolor. Där gavs en helt annan och mera nyanserad bild än i den allmänna debatt som förs just nu. Jag skulle också rekommendera herr Öhvall att på vägen till Norrbotten någon gång stanna i Umeå och i Lycksele och se på skolorna där. De visar att debatten kan nyanseras på ett tredje sätt. Vi skall inte bara mäta skolorna i elevantal utan också med hänsyn till andra faktorer. Jag har sett till elevantalet medelstora skolor, som har varit verkliga betongbunkrar eller — det var kanske ett hårt uttryck — som åtminstone har givit ett mastodontiskt intryck. Men jag har också sett till elevantalet större skolor — t.ex. i Lycksele — som genom en väl utbyggd planering ger intryck av att skapa en mycket bra miljö för elever, lärare och övriga anställda. Till slut, herr talman, vill jag bara understryka att detta är en fråga som i första hand bör diskuteras ute i kommunerna. Vi har nu vid ett par tillfällen diskuterat storskolan i Luleå utan att här i riksdagen egentligen ha ett underlag för en sådan debatt. Det är också principiellt tveksamt om vi skall ta upp den — det är en debatt som bör föras i Luleå. Självfallet vore det bra, om forskningsresultaten redan förelåg, men läget är att SIA-utredningen ännu inte kunnat åstadkomma detta. Det är beklagligt, men vi måste ge forskarna rimlig tid för att få fram ett så bra resultat som möjligt.
Herr talman! Utbildningsministern sade bl.a. att detta är en debatt som bör föras i Luleå. Ja, självfallet förs den där, men jag undrar om inte utbildningsministerns egna partikamrater skulle sätta stort värde på att få höra vilken uppfattning landets utbildningsminister har i denna fråga. Även om kommunerna givetvis skall fälla avgörandet i slutskedet, är jag helt övertygad om att många kommunalmän inte bara i Luleå utan runt om i vårt land liksom skolöverstyrelsen skulle vilja att departementchefen sade någonting mera konkret om lämplig skolstorlek. 95 Jag hade inte tillfälle att se TV-programmet i går kväll, men det finns ju en rad andra uttalanden som klart går emot storskolan. Även om jag inte vill gå i god för vad som står i Aftonbladet, vill jag peka på att man där den 3 oktober faktiskt presenterat en enkätundersökning med följande rubrik över en hel sida: ”Ingen vill ha de stora skolorna! ” ” Nej till utbildningsfabriker — Elevförbundets kampanj har fått stöd i en enkät bland 45 ordförande i skolstyrelser på olika håll i landet.” — Jag förmodar att en del är herr Carlssons partivänner. Det heter vidare: ”Alla undersökningar visar också att mobbning och skadegörelse hänger ihop med vantrivsel i de stora skolorna.” Jag brukar inte använda Aftonbladet som sanningsvittne, men jag har tidigare tagit del av denna utredning, och såvitt jag vet är den inte motsagd av någon. Vad jag alltså efterlyser är landets utbildningsministers uppfattning i en så stor fråga, som uppenbarligen inte har blivit klarare efter debatten i kammaren i kväll.
Herr talman! Jag kan svara mycket kort att jag inte fått någon hemställan från Svenska kommunförbundet om att göra riktgivande uttalanden om skolstorlekarna. Kommunförbundet är ju ändå den behöriga instansen när det gäller att framställa en sådan begäran. Att det inte kommit någon sådan förmodar jag beror på att Kommunförbundet tycker att det är mycket klokt att avvakta vad forskningen har att säga om olika problem som kan uppstå i olika skolstorlekar och om vad man vinner och vad man förlorar med större och mindre enheter. Argumentationen att stora skolor enbart för med sig problem tror jag väl inte att vi skall driva här i riksdagen. Vi har ett kostnadsansvar — det är en faktor. Vi vet vad det betyder med den sociala integrationen — det är en annan faktor. Vi vet att servicen på en större skola går att göra mycket bättre — det är en tredje faktor. Det är inte så enkelt att klara ut detta att man kan göra det med en enkät i en kvällstidning, inte ens i Aftonbladet. Jag tror att vi från riksdagens sida bör ställa betydligt högre anspråk.
Herr talman! Jag markerade tydligt att jag inte brukar använda Aftonbladet som sanningsvittne, men eftersom enkätsvaren kommer igen i andra sammanhang, tyckte jag att jag kunde omnämna dem. Utbildningsministern sade att vi inte vet vad man vinner och vad man förlorar. Nej, man bör självklart avvakta utredningen, men man bör inte fortsätta att planera skolor innan man har en klar rekommendation i så grundläggande frågor. Det var det jag önskade komma fram till.

Herr talman! Jag hade hoppats att få inleda höstens remissdebatt med att konstatera att en överenskommelse hade träffats i Vietnamkonflikten. Jag tror att alla i den svenska riksdagen och hela det svenska folket då skulle ha känt en oerhörd lättnad och en ökad tillförsikt inför framtiden. Det har inte blivit så. Bombningarna, förstörelsen, den militära uppladdningen fortgår med i stort sett oförminskad styrka. Förhandlingarna i Paris har pågått sedan 1968. Några avgörande framsteg har emellertid inte gjorts förrän under den allra senaste tiden. Vi har självfallet liksom andra följt dessa förhandlingar med intensivt intresse. På olika sätt har vi försökt skaffa oss informationer om parternas ståndpunkter. Efter nordvietnamesiskt initiativ den 8 oktober inleddes en intensiv förhandlingsfas. Den uppgörelse som offentliggjordes av Hanoi och bekräftades av Förenta staterna innebar eftergifter från båda sidor. Nordvietnam förklarade sig berett att skriva under denna uppgörelse. Förenta staterna begärde uppskov. Det avtal som föreligger kan äntligen skapa möjlighet till fred och återuppbyggnad i Indokina. Vi hoppas att det nu avslutade presidentvalet inom kort kommer att följas av en definitiv uppgörelse. Samtidigt har nu tydligen förhandlingarna om ett fördrag mellan de båda tyska staterna slutförts, och ett undertecknande kan väntas denna vecka. Det är det sista ledet i en lång förhandlingsfas. Vi skulle hälsa en uppgörelse med den allra största tillfredsställelse, som ett bidrag till freden i Europa. Höstriksdagens viktiga roll kommer i år att ytterligare markeras. Vi kommer att ta ställning till frågor av central betydelse för landets framtid. Denna höstriksdag kommer att ta ställning till vår förhandlingsuppgörelse med EEC, till en långsiktig planering av vår regionala utveckling och hushållningen med mark och vatten, till sysselsättningsskapande åtgärder och en demokratisering av arbetslivet. Höstriksdagens beslut kommer att bära långt in i framtiden. Jag skall ta upp några av dessa frågor. Om några dagar framlägger regeringen förslag om godkännande av frihandelsavtalet med EEC. Därmed kommer Sveriges riksdag att fullborda arbetet på ett svenskt deltagande i en västeuropeisk stormarknad. Det har varit ett mål för vår handelspolitik under flera årtionden. Redan har företagen och deras organisationer, liksom de fackliga organisationerna, inlett förberedelser för den nya situation för svenskt näringsliv som uppstår den 1 april 1973, då tullarna mellan EEC-länderna och vårt land börjar sänkas. För tretton år sedan träffades EFTA-avtalet. Det medförde ett väldigt uppsving för handeln, inte minst mellan de nordiska länderna. Nu tar vi ett ännu större steg. Den nya marknaden omfattas av 300 miljoner människor. Det är en svår men icke desto mindre lockande uppgift för samhället, företagen och de anställdas organisationer att i än större skala ta till vara de utvecklingsmöjligheter som en ökad frihandel för med sig. De nordiska länderna kommer att få olika former för anknytning till EEC. Orsakerna är främst olikheterna i våra länders säkerhetspolitik. Men samhörigheten mellan de nordiska länderna består och utvecklas därför att vi respekterar varandra och lärt oss leva med de skillnader som finns. Vi har hela tiden understött varandras strävanden, utan att fördenskull rikta pekpinnar mot varandra om vilken form för samarbetet vart och ett av länderna skulle eftersträva. Vi är nu i färd med att utarbeta det handlingsprogram varom beslutades vid Nordiska rådets session i Helsingfors i februari. Det betyder nya konkreta samarbetsuppgifter framför allt på miljövårdens, regionalpolitikens och industripolitikens områden. Återigen vill jag slå fast att Sverige aktivt skall verka för ett utbyggt samarbete i Norden. För Sveriges del har till största delen de uppställda målen för marknadsförhandlingarna uppnåtts. Vi får tullfri tillgång till den västeuropeiska stormarknaden för vår industriproduktion. Den tid som krävs för att uppnå fullständig frihandel är på några punkter enligt vår mening för lång. Vi har vissa problem framför oss när det gäller de s.k. ursprungsreglerna. Den s.k. utvecklingsklausulen ger möjlighet att bygga ut samarbetet på områden som är i båda parters intresse. Vi har anledning att vara tillfredsställda med avtalet. Vi har i stort uppnått våra handelspolitiska mål samtidigt som vi bevarat neutralitetspolitiken. Vi har under förberedelserna för förhandlingsarbetet givits goda tillfällen att för de europeiska länderna utveckla grunderna för den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken. Det har varit av stort värde att hos alla europeiska länder ytterligare befästa förtroendet för det svenska folkets vilja att slå vakt om en obunden, alliansfri utrikespolitik. Det folkliga stödet för ett fullföljande av vår alliansfria utrikespolitik är överväldigande. Huvudlinjen i regeringens handlande i marknadsfrågan har hela tiden fått stöd av stabila riksdagsmajoriteter. Detta starka stöd har för regeringen varit en god grund när det gällt de avvägningar som varit nödvändiga under förhandlingarnas gång. I flera europeiska länder har marknadsfrågorna vållat uppslitande strider. Vi går nu in i samarbetet med EEC som en i stort sett enad nation. Det är en utomordentlig tillgång för landet. Låt mig få uttrycka en förhoppning om att denna samling kommer att bestå under riksdagens behandling av marknadsfrågan. Ty nu skall vi samla krafterna och gå ut på den europeiska marknaden och i praktisk handling förverkliga den frihandel som är vår gemensamma strävan. Även på ett annat område har internationellt samarbete satt sin prägel på 1972. Jag tänker på miljöfrågan. Förenta nationernas konferens om den mänskliga miljön i Stockholm gav besked om de oerhörda faror och risker som hotar mänskligheten. Men konferensen var också ett uttryck för den växande beslutsamheten att i internationell samverkan hejda rovdriften av energikällorna, förödelsen av naturresurserna, miljöförstörelsen, överbefolkningen och den orättvisa fördelningen av resurser och välstånd mellan jordens folk. Vi lever i en värld. Vi har alla ett ansvar för varandra. Det var den insikt som präglade miljökonferensen. I höst skall Förenta nationernas generalförsamling ta ställning till miljökonferensens olika förslag. Vi kommer att aktivt fullfölja vår internationella insats på miljöområdet. Vi kommer också att fullfölja insatsen att värna de mänskliga rättigheterna i krig. Men detta ansvar stannar inte vid det internationella konferensbordet. Inte heller vid undertecknandet av internationella regler och konventioner för skyddet av miljön. Vårt ansvar, kravet på ett konkret handlande börjar hos oss själva, i vårt eget land. Uppbyggnaden av miljöpolitiken började redan på 1950-talet och fortsatte under 1960-talets första hälft, men den har framför allt skett under de senaste åren. Under de allra senaste åren har det skett en explosiv utveckling när det gäller kommunernas och industrins utbyggnad av miljövårdsanläggningar, t.ex. reningsverk. Förklaringen är enkel. När vi en gång ser tillbaka på konjunkturnedgången under 1971 och 1972 kommer väl de flesta att minnas den utan större saknad. Men vi kommer också att minnas att när efterfrågan sviktade och investeringsutvecklingen gick trögt, då gick samhället in och utnyttjade det utrymme som uppstod för att målmedvetet satsa på en bättre miljö. Det kommer säkert att betraktas som mycket framsynt. Under dessa år har industrins och jövårdsinvesteringar uppgått till närmare en och en halv miljard kronor. Mer än hälften därav är statens bidrag. Det har givit jobb. Den samlade sysselsättningseffekten beräknas till inemot 3 miljoner dagsverken. Det har givit oss en bättre miljö. Vi har på många orter vunnit åtskilliga år i kampen mot miljöförstöringen i vårt land. Det finns inte något internationellt motstycke till denna satsning. I en amerikansk undersökning, som jag läste i går, finns en översikt över olika industriländers miljövårdsansträngningar. Där konstateras att bland de undersökta länderna har Sverige klart gjort de mest effektiva insatserna mot miljöförstöringen. Det konstateras också att det utmärkande för Sverige är att här har samhället gått i spetsen för miljövårdsarbetet i samverkan med industrin, folkrörelserna och den allmänna opinionen för att skapa en bättre miljö. Denna satsning visar att på detta för människornas trivsel och välfärd oerhört viktiga område kan en lågkonjunktur utnyttjas för ett konkret och målmedvetet framtidsbyggande. Vi har samlat krafterna för att skapa en bättre miljö för denna och kommande generationer. Men vi är inte nöjda. På miljövårdspolitikens område måste vi ständigt gå vidare framåt. I sex år har förberedelserna för en landsomfattande planering för hushållningen med mark och vatten pågått. Vid denna riksdag skall vi ta det första steget mot dess förverkligande. Det betyder, i grunden, att vi ställer omsorgen om våra gemensamma naturresurser under demokratisk kontroll. Vi måste slå vakt kring de oersättliga värden som vi sammanfattar under begreppet yttre miljö. Värnet av miljön hänger nära samman med den regionala utvecklingen. Det mest aktuella uttrycket för detta nära samband är att regeringens förslag till hushållningen med mark och vatten och våra förslag till regionala handlingsprogram är sammanförda i en enda proposition. Om vi skall klara uppgiften att solidariskt ta ansvar för miljön i landets olika delar, då måste vi också gemensamt ta ansvaret för varje regions utvecklingsmöjligheter. Det är en av grundtankarna bakom de förslag som för någon vecka sedan förelades riksdagen i propositionen 111. Det är — som jag tidigare sagt — ett pionjärarbete. Det är ett oerhört omfattande utredningsarbete och en demokratisk process, som engagerat många människor, som föregått förslagen. Det nya är framför allt det samlade greppet på miljöpolitiken och regionalpolitiken, där man engagerar kommunerna, länen och de centrala organen i en planering för en jämnare fördelning av god miljö och goda försörjningsmöjligheter över landet. Man skall akta sig för att allmänt fördöma industrisamhället. Industrialiseringen har öppnat möjligheter till en förbättring av ekonomisk standard och social välfärd, som tidigare generationer inte kunde drömma om. Industrialismen är en form av avancerat samarbete och arbetsfördelning, som fortfarande innehåller stora möjligheter. Industrisamhället måste alltjämt utgöra den ekonomiska basen för vårt samhälle. Men en produktionsökning till priset av förslitning av människor och natur är icke en välståndsökning. Detta innebär i och för sig inget angrepp på tillväxt och ekonomiska framsteg, utan det är helt enkelt ett konstaterande av att den industriella tillväxten måste styras av sociala och mänskliga mål, förenas med social utjämning och ökad demokrati. De kanske mest kritiserade inslagen i det moderna industrisamhället — förutom arbetslösheten — är miljöförstöringen och koncentrationstendenserna. De orsakas av marknadskrafternas fria spel. Detta är en avgörande utgångspunkt när man tar ställning till hur människorna skall skyddas mot förstörd miljö och regional obalans — vare sig den för individen betyder trängsel eller utglesning. Det krävs en stor kraftansträngning av samhället, av människorna i gemenskap, för att hejda och vända de tendenser till regional obalans och försämrad yttre miljö som marknadshushållningen för med sig. Det har i de senare årens svenska debatt givits uttryck åt en del förvirrade föreställningar om dessa sammanhang. Man har t.ex. sagt att det är staten och kommunerna som bär skulden till koncentrationsproblemen. Det skulle vara ödesdigert att falla offer för sådana föreställningar, ty det skulle splittra krafterna i kampen för bättre villkor åt människorna. Arbetarrörelsen och flera andra folkrörelser uppstod som en protest mot det växande industrisamhällets sociala vådor och orättvisor. Socialdemokratin bekämpade inte produktionen; den drev igenom reformer som röjde undan några av detta samhälles allvarligaste brister — massarbetslöshet och massfattigdom. Den såg som sin uppgift att skydda människorna mot den tekniska utvecklingens sociala konsekvenser. Så har vi, fackligt och politiskt, gått vidare. Nu vill vi ta ett steg till. Vi vill att uppbyggnaden av starka regioner med goda sysselsättningsmöjligheter och en god miljö för människorna skall ske i en demokratiskt förankrad planering, där mänskliga behov får vara avgörande för hur en effektiv produktion skall kunna komma till stånd. Vi vill planera för sociala mål. Men detta innebär ingen detaljreglering. Jag delar den mening som kommit till uttryck hos den överväldigande majoriteten av den politiska opinionen i landet att centerns s.k. riksplan — om den skulle tas på allvar, dvs. anses som trovärdig — skulle resultera i en centralstyrd detaljreglering av det svenska samhället som saknar motstycke i någon demokrati. Men nu kanske inte centerns riksplan är avsedd att betraktas som trovärdig. Det är lika illa det för centerns trovärdighet. Regionaloch miljöpolitiken är en politik för stad och land, gemensamt. Det har i debatten funnits försök att spela ut städernas och landsbygdens befolkning mot varandra. Men även detta vore ett ödesdigert misstag. För arbetarrörelsen är det självklart att försöka hålla samman nationens olika delar. För att lyckas med den uppgiften krävs en övergripande solidaritet. Den solidariteten gäller landsbygden — en solidaritet som speglas i jordbruksavtalet, i kommunalskatteutjämningen, i regionalpolitiken. Det är en solidaritet som ställer krav på tätorternas befolkning att medverka till en jämnare fördelning av standard och välfärd över hela landet. Det bor människor i tätorterna också, många i stora tätorter. De kom dit en gång därför att landsbygden inte kunde försörja dem. De svalt, de emigrerade eller de sökte sig till tätorterna för att få arbete. Människorna i tätorterna upplever också en rad problem — buller, trångboddhet, dåliga arbetsplatser, trängsel och jäkt. Det finns en tendens ibland i den politiska debatten att skildra tätorternas folk som förtappade och fördömda — och vi vet vilka som bedriver den trafiken. Men vi gör inte tätorterna bättre genom att ständigt upprepa att luften är renare och träden grönare någon annanstans dit man borde flytta. Människor bor i tätorter. De flesta kommer att fortsätta att bo där. Varje morgon måste de upp och i väg till sina arbetsplatser, till fabrikerna, kontoren, byggena och butikerna. Det är förutsättningen för välståndet. Om de inte gjorde det skulle det inte finnas mycket kvar att fördela. Och därför måste vi göra städerna och tätorterna bättre — skapa bättre bostadsmiljöer, röja upp i dåliga arbetsmiljöer, bygga bättre kommunikationer, skaffa lekplatser för barnen och utrymme för friluftsliv och rekreation. Då skapar vi en miljö, en bättre miljö, för människorna. Att så sker är i hela landets intresse, i alla medborgares intresse. Vi skall inte ställa stad och land emot varandra utan gemensamt förbättra villkoren. Skall en nation kunna utvecklas krävs en övergripande solidaritet. Låt mig övergå till ett annat solidaritetskrav. För några år sedan var det en vanlig bedömning att det stora problemet i vår ekonomi skulle bli bristen på arbetskraft. Det kunde förefalla naturligt. Arbetsmarknadspolitiken, regionalpolitiken och den fortgående ekonomiska tillväxten hade lett till att andelen av befolkningen som hade arbete var högre i Sverige än i något annat land. Och det är fortfarande så. De internationella jämförelser som finns visar att sysselsättningsnivån, dvs. den andel av den vuxna befolkningen som har arbete, är ungefär fem procent högre i Sverige än i andra västeuropeiska länder. Arbetstidsförkortning, förlängd ungdomsutbildning, en väntad sänkning av pensionsåldern kunde göra det naturligt att vänta sig en mycket långsam ökning av tillgången på arbetskraft. Situationen har snabbt förändrats. Antalet sysselsatta är större nu än 1970 — när dessa beräkningar gjordes. Men det är inte brist på arbetskraft vi lider av, det är brist på sysselsättningstillfällen. Antalet människor som vill ha arbete har kraftigt ökat. Framför allt är det kvinnorna som i större utsträckning än någonsin går ut på arbetsmarknaden. Och det är ingen tillfällig förändring. Det är resultatet av ett samspel mellan ökad medvetenhet hos kvinnorna och fackliga och politiska åtgärder, som satts in för att stödja deras strävanden till jämställdhet. Den solidariska lönepolitiken har framför allt kommit kvinnorna till del, därför att många kvinnor finns inom låglönebranscher och låglöneyrken. Särbeskattningen har införts. Utbildningen har reformerats, den vanliga skolan och vuxenutbildningen. Inom arbetsmarknadsutbildningen utgör kvinnorna numera inte mindre än 50 procent av deltagarna mot några få procent för tio år sedan. Barntillsynen har byggts ut mycket kraftigt, även om den ännu är otillräcklig. Bostäderna har förbättrats. Det har underlättat hemarbetet. Många familjer — kanske mest bland de unga — har insett att hemarbetet självfallet måste delas rättvist. Så har den solidariska välfärdspolitiken skapat nya möjligheter för kvinnorna. De har velat utnyttja dem. På få år har flera hundra tusen kvinnor gått ut på arbetsmarknaden. Bland gifta kvinnor under 65 år är det numera ca 60 procent som förvärvsarbetar. Det är betydligt högre än i de länder vi brukar jämföra oss med. De allra flesta av dem som söker arbete har också fått det. Bara under de senaste månaderna t.ex., när 80 000 kvinnor har gått ut på arbetsmarknaden, har drygt 60 000 fått arbete. Men inte alla. Därför har vi de senaste åren haft bilden av kraftigt ökad sysselsättning för kvinnorna men samtidigt en högre arbetslöshet. Det tar ofrånkomligen tid att möta de förväntningar och förhoppningar om arbete som snabbt väckts hos dagens kvinnor. Det vanliga mönstret förr var att kvinnorna under dåliga konjunkturer återgick till hemarbetet. Det mönstret har nu brutits. Kvinnorna är, som Bertil Olsson har uttryckt det, inte längre en arbetskraftsreserv att ta till. De är en arbetskraftsresurs. Den här ökande förvärvsverksamheten hos kvinnorna uttrycker, enligt min mening, en långsiktig tendens. Det senaste exemplet på detta har vi från lokaliseringen av Algots till Västerbotten. En lördag i september offentliggjordes beslutet om tusen nya jobb i Skellefteå, Lycksele och Norsjö. På måndagen kl. 8, när arbetsförmedlingen öppnade, säger man att alla klaffarna i telefonväxeln föll. Sedan var växeln blockerad hela dagen. På två dagar hade 281 personer anmält sitt intresse. Den första veckan hade 453 människor anmält sig. Det finns de som tror att den nu registrerade ökningen av arbetslösheten i Skellefteåregionen skulle ha kommit som en överraskning för oss. Men vi har länge vetat att sysselsättningsgraden — inte minst bland kvinnorna — är lägre i Västerbotten än i en del andra län. Det var ju det som var skälet till att vi ville medverka till att Algots just lokaliserades till Västerbotten. Denna ökning av registreringen betyder bara att det har skapats förhoppningar och förväntningar där de tidigare inte fanns. Vid en konferens som jag häromdagen hade på Harpsund om kvinnofrågorna var man enig om att grundvalen för kvinnans jämställdhet måste läggas på arbetsmarknaden. Därför kommer det nu och framöver att krävas betydande insatser för att öka kvinnornas sysselsättning. Vid en lågkonjunktur är det framför allt de nytillträdande på arbetsmarknaden som får svårigheter. Det har vi kunnat iaktta tidigare. För ungdomarna som efter utbildningen givit sig ut på arbetsmarknaden har situationen hårdnat betydligt. Ungdomsarbetslösheten är som all arbetslöshet av ondo. Men den är dessutom allvarlig därför att den kan leda till att unga människor, som just står i färd med att börja bygga sin framtid, kan mista framtidstron. Det finns flera orsaker till att den registrerade ungdomsarbetslösheten har ökat. Det är de som söker sig ut på arbetsmarknaden som råkar illa ut när företagen i en lågkonjunktur stramar åt rekryteringen, det är de sist anställda som drabbas av driftinskränkningar. Ungdomarna har ofta en inriktning på serviceyrken, där åtstramningen varit särskilt påtaglig. Under tidigare år har utbildningsexpansionen varje år sugit upp allt fler ungdomar. Men nu är grundskolan och gymnasieskolan nära färdigbyggda, och inskrivningen vid universitet och högskolor minskar. Sysselsättningen för ungdomarna kräver därför speciella, kraftfulla insatser från samhällets sida. Jag kommer strax tillbaka till det. Studerar man förhållandena bland de etablerade grupperna på arbetsmarknaden, t.ex. genom att avläsa situationen vid förbundens arbetslöshetskassor, finner man på åtskilliga områden en väl hävdad sysselsättning. Det är framför allt på byggsidan som vi upplever påtagliga problem, och det är alltså särskilt där man måste sätta in insatserna. Tjänstemännen i det privata näringslivet har sedan länge varit medvetna om industrisamhällets hårda krav på rörlighet. Rationaliseringen tog redan på 1960-talet steget in från verkstadsgolvet till kontoret. Det blev problem för framför allt äldre tjänstemän. Bl. a. som en följd av denna nya utveckling byggdes a-kassorna upp i snabb takt av tjänstemännens fackliga organisationer. Situationen underlättades emellertid av den snabba tillväxten av den offentliga sektorn, som kunde suga upp framför allt en stor del av den nytillkommande tjänstemannaarbetskraft, som annars skulle ha kommit ut i det privata näringslivet och konkurrerat om sysselsättningstillfällena. Den offentliga sektorns tillväxt har nu bromsats upp. Det är visserligen en delvis tillfällig inbromsning, som har samband med den aktuella skattesituationen i kommunerna, men den är i dagens läge ett faktum. Härigenom slår nu rationaliseringen inom näringslivet med full kraft inte minst mot tjänstemännen. Risken för arbetslöshet drabbar därmed människor som tidigare säkerligen uppfattat sin ställning som ganska tryggad. Denna korta redovisning av problemen ger klart belägg för nödvändigheten av energiska insatser både i dagens läge och i ett mera långsiktigt perspektiv för att värna sysselsättningen. Att skjuta ungdomens problem åt sidan skulle betyda ett ödesdigert steg tillbaka, ett uppgivande av resultatet av årtiondens politiska och fackliga kamp. Att ge upp ambitionen att ge t.ex. kvinnorna en likvärdig ställning i arbetslivet med hänsyn till dagens svårigheter skulle vara ett nederlag. Det skulle dessutom betyda sämre välfärd för individen och för samhället. Att bortse från tjänstemännens problem — dramatiskt belysta för någon vecka sedan i flera stora industriföretag, framför allt Facit — skulle betyda många personliga tragedier. Vi för en hård kamp för social utjämning. Inkomstskillnaderna i det svenska samhället är fortfarande betydande, trots skatteoch trygghetspolitiken. Vi vet i dag att en stor del av dessa skillnader beror på otillräcklig sysselsättning. Vi vet att de lägre inkomstskikten har ett starkt inslag av ungdom och kvinnor. En målmedveten satsning på kvinnornas och ungdomens sysselsättning betyder inte bara ökad trygghet för 10 000-tals människor. Den betyder också ökad social rättvisa, ökad jämlikhet, snabbare framsteg. De som nu känner oro skall inte känna det som om de blivit lämnade i sticket. De stora löntagargrupper, som just nu har en ganska god sysselsättning, vet vad arbetslöshet vill säga. De och deras organisationer har i årtionden fört kampen för full sysselsättning. De vet att solidariteten är ett nödvändigt villkor för tryggheten. Människorna vet att de inte ensamma förmår rå på konjunkturen och strukturomvandlingen. De kan inte ensamma kämpa mot marknadskrafterna. I stället växer kraven på solidaritet och människorna vänder sig till varandra. Samtliga partiledare har till mig ställt interpellationer som i stort sett gällt vilka åtgärder regeringen nu ämnar föreslå för att värna sysselsättningen. Ett skriftligt svar liksom regeringens i går framlagda proposition har utdelats till riksdagens ledamöter. Jag hänvisar härtill men vill därutöver göra följande kommentar. Det torde inte råda något tvivel om att konjunkturen gradvis förbättrats. Men uppgången har gått långsammare än vad en i stort sett enig expertis både utomlands och här hemma förutspådde för ett halvår sedan. Exporten har i stort sett utvecklats enligt förväntningarna. Expansionen ute i Europa har främst gällt bostadsbyggande, konsumtion och offentlig sektor, medan industriinvesteringarna visat en svag utveckling. Därför har exporten från verkstadsindustrin ännu inte tagit fart. För 1973 väntas en god utveckling av exporten. Vår utrikeshandel har de senaste åren visat betydande överskott. Valutareserven har kraftigt förstärkts. I tider av internationell valutaoro har detta varit en styrka för vårt land. Industriinvesteringarna har under både 1971 och 1972 utvecklats relativt gynnsamt. I många länder har dessa investeringar stagnerat eller minskat under konjunkturnedgången. I vårt land har de under dessa två år ökat med inemot 9 procent. Det beror säkert till mycket stor del på de stimulansåtgärder som satts in från samhällets sida. En svagare utveckling än beräknat har skett framför allt när det gäller byggnadsinvesteringar, lagerinvesteringar och privat konsumtion. Byggnadsinvesteringarna har dämpats framför allt när det gäller bostäder och den kommunala utbyggnaden. Den privata konsumtionen ökade kraftigt under det första kvartalet i år. Den har därefter inte motsvarat förhandsbedömningarna, och det beror framför allt på att hushållens sparande legat kvar på en hög nivå — långt utöver det vanliga — även under 1972. Nu kommer emellertid konsumtionen att inom kort få en väsentlig stimulans. Skatteåterbäringarna i december 1972 blir ca 1 400 miljoner kronor högre än i fjol. Vid årsskiftet sänks den direkta statliga skatten med mellan 2 och 2,5 miljarder kronor. Det är den skattesänkning som vi kämpade för att få genomförd här i våras. Därtill kommer att kvarskatteinbetalningarna 1973 blir omkring I 000 miljoner kronor lägre än 1972 och att skattetabellerna justeras. Tillsammans påverkar dessa åtgärder skatteinbetalningarna under 1973 i nedåtgående riktning med drygt 4 000 miljoner kronor. Dessutom bör man ju föra in i bilden att under senare år har kommunalskatterna stigit kraftigt i stort sett varje år. Men i överensstämmelse med regeringens överenskommelse med kommunerna är det nu få kommuner som höjt skatten, och det betyder också att det blir mera över än annars för de privata hushållen. Allt detta betyder att hushållen nästa år får betydligt mera pengar att röra sig med. Konjunkturinstitutet räknar med att hushållens disponibla inkomster skall stiga — alltså skatt och prisökningar frånräknade — med 4 procent under år 1973. Det vore en väsentlig standardförbättring. Regeringen förklarade redan i våras att det var nödvändigt att hålla en hög beredskap för det fall att konjunkturuppgången skulle gå långsammare än man då räknade med. När arbetslöshetssiffrorna steg i augusti och september vidtog vi därför omedelbart en rad åtgärder för att hävda sysselsättningen och stimulera den ekonomiska aktiviteten. De har fullföljts med de förslag som i går förelades riksdagen. Jag sade nyss att den privata konsumtionen ligt kraftig stimulans under de närmaste månaderna, så där har inga ytterligare åtgärder satts in. Däremot sätts en rad åtgärder in för att stimulera industrins utbyggnad. Det är på längre sikt av stor betydelse för vår ekonomiska styrka att industrin utbyggs. Dessutom är det konjunkturpolitiskt riktigt om näringslivet kan till våren 1973, då vi har utrymme i ekonomin, tidigarelägga en utbyggnad som annars skulle ske i ett läge med risk för överhettning av vår ekonomi. Därför finns det anledning att lägga in stimulansåtgärder just under första halvåret nästa år.

Där fullföljer vi alltså det utomordentligt ambitiösa programmet för en bättre miljö. ATP-avgiften bibehålls på oförändrad nivå, 10,5 procent, under 1973. Skälen härför är att vi i vår skall ta ställning till den långsiktiga utbyggnaden av ATP-avgiften samt till en rad sociala reformer, vilka delvis skall finansieras genom en arbetsgivaravgift. Då ser vi en samlad bild av det uttag vi skall ha under kommande år. Vi förbereder särskilda åtgärder för att öka företagens möjligheter att i speciella fall lämna exportkredit. Det har varit ett starkt önskemål att vi också skall kunna delta i detta på något sätt, eftersom kreditkonkurrensen har varit så utpräglad i handeln under de senaste åren. år en sådan utomordent Vidare aviseras ett förslag om såväl ett utökat direktstöd som ett extra skatteavdrag för industrins forskningsoch utvecklingsarbete att föreläggas 1973 års vårriksdag. Vi har ju under den senaste tiden fått belägg för att det är riskabelt att släpa efter i utvecklingen av nya produkter, även om det i det fallet inte berodde på brist på pengar. Men det hindrar inte att vi har anledning — vilket också framkommit vid alla de diskussioner vi haft inom vårt parti — att särskilt stimulera forskningsoch utvecklingsarbete i det svenska samhället. För att hjälpa de nytillträdande grupperna på arbetsmarknaden, framför allt ungdomar och kvinnor, sätts en rad olika åtgärder in. Ett särskilt utbildningsstöd ges till företag som anställer och utbildar ungdomar och kvinnor; det är den s.k. S-kronan. Det är en betydande förmån för de företag som använder sig av den. Jag hoppas att man kommer att utnyttja den förmånen. Då gör man också en konstruktiv insats i samhällsutvecklingen. Arbetsförmedlingarna förstärks med 100 tjänster samt därutöver med särskild personal för att bistå arbetslös ungdom. Praktikarbete inrättas inom den statliga sektorn, speciellt för ungdom. Där finns det säkert betydande möjligheter. Ytterligare beredskapsarbeten i kommunerna skapas med speciell inriktning på ungdom. I samarbete med kommunförbunden skall särskilda insatser göras för utbildning inom vårdyrkena. Jag räknar med att det med detta blir fråga om en mycket väsentlig satsning för att stödja de nytillträdande gruppernas sysselsättning. För kommunernas investeringar och framför allt på byggmarknaden sätts en serie olika åtgärder in. Kommunerna får även under vintern höjda statsbidrag till kommunala miljövårdsinvesteringar. Återigen en miljösatsning. Bidragen till de kommunala beredskapsarbeten som utgörs av investeringar höjs till 50 procent under vinterhalvåret. Kommunerna får ökat låneutrymme med 500 miljoner kronor i förhållande till tidigare år. Utbetalningarna av barnstugelån tidigareläggs. Statliga byggen för 300 miljoner kronor tidigareläggs, liksom vissa åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på statliga arbetsplatser. Förbättringslån ges för att stimulera saneringen av äldre bostäder. Oprioriterat byggande frisläpps. Jag har redovisat många av de åtgärder regeringen vidtagit under de allra senaste månaderna, sedan det blev klart att konjunkturuppgången inte skulle gå så snabbt som vi hade räknat med utan något långsammare. Redovisningen av åtgärderna är inte fullständig. Men totalt sett är det fråga om en mycket betydande satsning. Den är emellertid tveklöst berättigad för att hävda sysselsättningen, och vi räknar med att arbetslösheten successivt kommer att gå ner under det första halvåret 1973. Vi kommer naturligtvis även fortsättningsvis att hålla en hög bered skap. Bl.a. kräver utvecklingen på det kommunala området ingående uppmärksamhet, och vi kommer att hålla löpande kontakt med kommunförbunden i dessa frågor. Förslagen innebär att budgetunderskottet ökar kraftigt. Det är konjunkturpolitiskt motiverat och berättigat, men det finns en bestämd gräns för budgetunderskottets storlek. På en konferens nyligen framhöll jag att den viktigaste generella åtgärden just nu är att försöka undvika den hårda kreditåtstramning som vi var nödgade att tillgripa 1969—1970. Vi bör försöka att även i en uppåtgående konjunktur hålla en så långt möjligt lätt kreditmarknad. Vi kan under 1973 räkna med en påtaglig expansion i det svenska folkhushållet. Vi måste se till att den inte leder till överhettning och obalans. Det vi nu diskuterar och som jag behandlat i mitt interpellationssvar är främst bristen på arbete. Vi skall samtidigt ha klart för oss att det är många företag i landet som har svårt att rekrytera arbetskraft till de jobb de kan erbjuda. Det finns, framför allt hos ungdomen, en tveksamhet att gå in i den industriella produktionen. Jag har flera gånger de senaste åren häri riksdagen framhållit, att den fortsatta förnyelsen av det svenska samhället måste grundas i arbetslivet. Arbetet kommer att behålla sin centrala ställning i människornas tillvaro. Där tillbringar man många av dygnets timmar. Förhållandena i arbetet färgar av sig på livet i övrigt. Om arbetet upplevs som meningslöst, hälsovådligt, otryggt påverkar detta oundvikligen familjeliv och fritid. Det ekonomiska utbyte och den sociala värdering som arbetet ger påverkar hela livssituationen. Det är en mycket väsentlig uppgift att värna arbetets och inte minst det praktiska yrkesarbetets värde och värdighet. Annars blir det ingen förnyelse av det svenska samhället. Från denna utgångspunkt skall vi gripa oss an med en omdaning av arbetslivets villkor. Denna förnyelse måste förverkligas genom ett samspel mellan en lagstiftning till stöd för löntagarnas trygghet och en fördjupad demokrati ute på arbetsplatserna. På hela detta fält pågår för närvarande ett omfattande lagstiftningsoch utredningsarbete. Vi förbereder en ny lag om arbetsmiljön, där skyddsombudens ställning skall förstärkas. Vi förbereder en ny lag om anställningstrygghet. Vi skall öka de anställdas inflytande och medbestämmanderätt inom den offentliga sektorn. Vi skall bygga upp den industriella demokratin steg för steg nära de frågor som är viktiga och påtagliga i de enskildas vardag. Det pågår en omfattande översyn av lagstiftningen på arbetsrättsområdet. Om några dagar lägger regeringen fram ett förslag som ger löntagarna rätt att vara med i företagens styrelser. Det blir det första steget till förverkligandet av det program för arbetslivets förnyelse som dragits upp av de stora löntagarorganisationernas kongresser och vid den socialdemokratiska partikongressen nyligen. Jag har en gång förut sagt att detta innebär inledningen till den största decentraliseringsgiv som någonsin förekommit i det svenska samhället, nämligen att vanliga löntagare skall få mer att säga till om på sina arbetsplatser och i sin arbetsmiljö när det gäller deras anställningstrygghet och deras villkor i arbetet. Målsättningen är ett ökat inflytande för löntagarna i det svenska samhället på demokratins och den solidariska sammanhållningens väg. Jag vill understryka: på demokratins väg.

Höstriksdagen har ett omfattande arbetsprogram. Det innebär en uppfordran till en fördjupad solidaritet i det svenska samhället och till en samling av krafterna för att lösa stora gemensamma uppgifter. Vi behöver solidariteten inte bara för att hjälpa eftersatta grupper utan också därför att vi alla befinner oss i en riskzon. Vem som helst av oss kan drabbas av ohälsa, yrkesskada, en trafikolycka, en företagsnedläggning. I samma ögonblick blir vi beroende av medmänniskors solidaritet. Därför skall vi visa solidaritet med varandra — både de som för ögonblicket upplever sig som framgångsrika och trygga och de som först nu känner otrygghet för sin framtid, sina försörjningsmöjligheter, sin hälsa. Om jag genom samhället, genom min organisation, genom mina egna gärningar visar solidaritet i dag, kan jag en dag få uppleva den trygghet som andras solidaritet kan skänka mig. Gemensamt mellan stad och land vill vi forma en välfärdspolitik för hela landet, eftersträva en rimlig fördelning av arbetstillfällen och samhällets tjänster och skydda vår miljö. Solidariskt vill vi sätta in vår gemensamma kraft på att värna sysselsättningen och förnya arbetslivets villkor. Det är det genomgående temat i de förslag som regeringen förelagt årets höstriksdag. Det är min förhoppning att dessa förslag kommer att vinna bred uppslutning.